Herr talman! De motioner som behandlas i socialutskottets betänkande nr 23 är var för sig intressanta inlägg i en socialpolitisk debatt som ständigt bör hållas levande. Förutsättningen för att kunna bedriva en socialpolitik, som innebär åtgärder anpassade till skiftande behov och förändringar i samhället, är en ständig debatt om mål och medel. Jag skulle kunna göra det lätt för mig genom att bara hänvisa till utskottets betänkande och till alla de utredningar, allt det arbete som redan är på gång i de frågor motionärerna aktualiserar. Jag tror emellertid att det finns skäl att gå något djupare in i debatten beträffande en del av de principfrågor som anges i motionen 1097 och i reservationen av herr Karlsson i Huskvarna m.fl. Såväl i motionen som i reservationen hänvisas till socialutredningens principbetänkande som avlämnades år 1974. Utvecklingen på det socialpolitiska området har inte stått stilla sedan utredningen tillsattes år 1968. I budgetpropositionen anges att samhällets sammanlagda årskostnader för social omvårdnad och trygghet för medborgarna år 1977 beräknas till ca 87 miljarder kronor. Detta innebär räknat i fast penningvärde en ökning med ca 50 26 under den senaste femårsperioden och räknat i andel av bruttonationalprodukten en ökning från 19 96 år 1972 till 25 26 år 1977. Kostnadsökningarna säger i och för sig inte allt om utvecklingen på det sociala området, men trenden visar hur nödvändigt det är med riktiga prioriteringar och ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Huvuddragen i socialutredningens principbetänkande kan väl i dag betraktas som allmänt accepterade. Organisatoriska förändringar har växt fram och delvis lagfästs efter delbetänkanden. Helhetssynen inom det sociala arbetet har slagit igenom. Den enbart symtominriktade ärendebehandlingen har fått vika. Det samarbete mellan primärkommunala organ och andra samhällsorgan som initierades av utredningen måste emellertid byggas ut. F.n. fungerar detta samarbete hjälpligt i vissa fall. I andra fall fungerar det knappast alls. Här måste sociala organ samarbeta med alla andra organ som till och från kommer i kontakt med människor som är i behov av sociala stödoch hjälpåtgärder. Detta samarbete måste gälla hela fältet: skola, polis, kriminalvård, arbetsmarknadsmyndigheter, försäkringskassa och sjukvård. Detta samarbete är viktigt för ett adekvat resursutnyttjande. De sociala organens inflytande i samhällsplaneringen är en nyhet som också socialutredningen lanserade, och en välkommen nyhet, inte minst ur den synpunkten att detta inflytande bör ge en bredare debatt omkring planeringsproblemen. Vi vet att urbaniseringen, koncentrationen av arbete och bostäder, utgjort bakgrundsorsaker till social svikt. Vi vet att samhällsstruktur och boendemiljö är viktiga faktorer ur social synpunkt. Det gäller att undvika tidigare begångna misstag i framtida planering. Beträffande samarbetet med andra samhällsorgan och medverkan i samhällsplaneringen har det knappast förts någon ailmän djuplodande debatt. Detta är synd, eftersom vi på dessa områden behöver en snabb konkretisering av åtgärder för att nå effektiva resultat. Man har i stället mera intensivt diskuterat ett mycket begränsat avsnitt i sociala sammanhang, som man missvisande gett titeln Tvång eller frihet inom socialvården.

Jag vill gärna i detta sammanhang säga att jag i arbetet med principbetänkandet bedömer de socialdemokratiska ledamöterna som kunniga, realistiska och med ett äkta socialt engagemang. Utredningens förslag innebär i korthet att en fungerande vårdkedja skapas, där allt tvång skall minimeras, där åtgärder av förebyggande art och hjälpinsatser av frivillig natur i samverkan med den enskilde skall dominera. Om trots detta en missbrukare fortsätter sitt missbruk så, att fara för liv och hälsa är uppenbar, skall möjlighet finnas för socialnämnden att besluta om vård mot vederbörandes vilja på institution. Dessa institutioner bör vara lokalt anknutna inrättningar, vårdtiden bör vara starkt begränsad och med individuellt utformade vårdprogram, upprättade i samråd mellan hemkommunens socialarbetare och institutionens vårdpersonal. Kontakt skall hela tiden hållas mellan kommunens sociala organ och den vårdbehövande för att effektiva öppenvårdsåtgärder skall kunna sättas in omedelbart efter institutionsvistelsen. Rättssäkerheten tryggas genom att länsrätten i varje enskilt fall prövar och fastställer vårdbeslutet. Detta är mycket kortfattat den vårdkedja som socialutredningen presenterade i principbetänkandet och som godtogs av en bred majoritet bland remissinstanserna. Jag förmodar att vi alla är överens om att målsättningen bör vara att alla som efterfrågar frivillig vård också skall kunna erhålla sådan. Detta förutsätter ökade resurser för frivilliga vårdinsatser. Det är viktigt att denna vård byggs ut i flexibla former som svarar mot de vårdbehövandes behov och önskemål. Vi människor är olika. Det finns ingen given patentlösning för vårdbehov av detta slag. Därför bör samhället stödja alla frivilliga vårdformer som kan redovisa positiva resultat. Givetvis bör även målinriktad försöksverksamhet stödjas. Såväl i den socialdemokratiska motionen som i reservationen omtalas den positiva utveckling som ägt rum de senaste åren beträffande frivillig intagning på vårdanstalter. Även om denna ökade frivilligintagning till en del har sin grund i ändrade sjukförsäkringsbestämmelser är den, tycker även jag, att notera med tillfredsställelse. Men om nu alla som efterfrågar vård blir tillgodosedda, kommer det ändå enligt alla bedömare att finnas ett restklientel som inte godtar erbjuden vård, människor som är i klart behov av vård för att inte gå under men som saknar vårdinsikt. Den gruppen kommer att vara lika stor och lika liten oavsett vilken väg vi väljer beträffande formerna för sluten vård, oavsett vilket samhällsorgan som beslutar om vård mot den enskildes vilja. Om vi är överens om att det är samhällets skyldighet att vårda även dem som saknar insikt om sitt eget vårdbehov, är talet om att regler om vård mot den enskildes vilja i sociallagen skulle vara en klasslagstiftning fullkomligt ovidkommande — såvitt man inte menar att samhället skulle lämna dessa vårdbehövande utan all vård, och det vill jag ändå inte tro. Om vi nu är överens om att vård bör meddelas även den som saknar vårdinsikt så kvarstår frågan: Vilket eller vilka samhällsorgan skall besluta om vård mot den enskildes vilja? I debatten och nu senast i motionen 1097 och i reservationen sägs att tvångsregler i sociallagstiftningen skulle bli ett hinder för socialvårdens nya utvecklingsmöjligheter. I de här åberopade skrivningarra talas om vuxna missbrukare. Jag utgår därför från att man i sociallagstiftningen vill ha kvar vård utan enskilds samtycke för barn och ungdomar under 18 år. Det är i så fall ett tvång mot en mycket stor del av befolkningen. Jag måste ställa frågan: På vad sätt kan det vara humant och socialt riktigt att omhänderta en 17-åring, medan det samtidigt betraktas som socialt oacceptabelt att omhänderta en 18-åring med precis samma problem? Kan inte en sådan regel innebära att flera ungdomar i 18-20 årsåldern än i dag hamnar inom kriminalvården? Anser man detta vara en human och socialt riktig utveckling? Enligt socialutredningens principbetänkande bör primärkommunala socialnämnder ha det övergripande ansvaret för medborgarnas sociala välfärd. Detta innebär att om någon är i behov av vård och socialnämnden ej förfogar över resurser som svarar mot vårdbehovet, är nämnden skyldig att hos en annan huvudman anmäla vårdbehovet. Socialnämndernas övergripande ansvar har såvitt jag vet ingen vänt sig mot. Det betyder att socialnämnden har att anmäla behov av vård även för den som saknar vårdinsikt. Enligt lagen om sluten psykiatrisk vård kommer då det juridiska beslutet om vård mot den enskildes vilja att fattas av annat samhällsorgan. Är det någon som tror att allmänhetens reaktion skulle bli mera positiv till sociala organ därför att man tar initiativet till tvångsvård men ej själv tar beslut och ansvar? Frågan är om inte reaktionen skulle bli den rakt motsatta. Jag har tidigare pekat på nödvändigheten av att rätt utnyttja tillgängliga resurser. Sjukvårdens resurser är i dag hårt ansträngda, inte minst den psykiatriska vårdens. Vi får kallt räkna med att denna resursbrist kvarstår för lång tid framåt. Är det rimligt att i det läget avskaffa en vårdresurs som socialvården förfogar över och ytterligare belasta sjukvårdssidan? Kommer inte detta att leda till försämrade möjligheter för vårdbehövande människor? Jag har när det gäller öppen, frivillig vård framhållit nödvändigheten av flexibla, individuellt anpassade vårdformer. Bör vi inte sträva efter mera flexibla vårdformer även inom sluten vård? Vi talar om värdet av nivåstrukturering inom sjukvården, dvs. att varje patient skall få vård avpassad till det aktuella vårdbehovet. Det borde vara naturligt att företrädare för sociala organ och sjukvården gemensamt diskuterade problemställningarna i detta avseende. Att sociala organ måste ta sitt ansvar även för de vårdformer vi här diskuterar förefaller mig självklart.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

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna hävdade att det skulle vara en konservativ syn på sociala problem att de har sin orsak i individuella brister, i brister hos individen. Det är nu faktiskt inte sant att det skulle vara särskilt utmärkande för konservativ syn, i varje fall inte i någon nu gängse mening, att alla sociala problem har sin orsak i brister hos individen. Däremot är det faktiskt sant — såvitt jag förstår i det närmaste ostridigt — att en del sociala problem har sin orsak i problem som finns hos den enskilda människan. Herr Biörck i Värmdö talade för en stund sedan om att t.ex. alkoholproblem, utan att vi riktigt känner mekanismen, otvivelaktigt har något inslag av ärftlighet i sig. Jag tror inte att någon i dag bestrider det. Det är en individuellt relaterad problemställning i så fall. Men viktigare är, oavsett hur ett problem uppstår — det kan vara ett beroendeproblem eller något annat — att när det väl har uppstått och utvecklats till en svår situation hos en enskild människa, då måste hjälp insatsen ta sikte på den enskilda människan. Ett alkoholproblem eller narkotikaproblem kan säkert i många fall återföras till yttre orsaker utanför den enskilde, t.ex. sociala missförhållanden av olika slag. Men när problemet väl är etablerat, när den fysiska och psykiska skadan är ett faktum, då kan icke längre den människan hjälpas genom att man efteråt undanröjer de yttre omständigheter som en gång orsakade skadan. Då måste den människan få en individuellt insatt hjälp. Egentligen tycker jag att vi borde vara överens om så pass enkla ting. Det är egendomligt att det har slumpat sig så att vi under samma riksdagsdebatt får delvis samma debatt två gånger i följd, knuten till två olika ärenden, båda från socialutskottet, nämligen i den här frågan om tvång och frivillighet. Man kan verkligen säga som herr Larsson i Öskevik sade, att det i viss mening finns ringa anledning att diskutera denna fråga just i dag eftersom den handläggs, som vi alla vet, i annan ordning och kommer på riksdagens bord relativt snart. Men nu är den här, och något skall väl ändå sägas. Det är alldeles uppenbart — med en viss reservation för fröken Hjelmström och hennes partivänner, som jag återkommer till — att det i dag råder praktiskt taget total enighet om att vi inte kan helt undvara det som vi ibland kallar för vård utan den enskildes samtycke och ibland, litet brutalare, kallar för tvångsvård. Det är också klart att vi är alldeles ense om att dessa tvångsåtgärder skall, som herr Larsson uttryckte det, minimeras så långt det över huvud taget är möjligt. Minsta möjliga inslag av tvång i vården — det är en självklarhet för oss alla. Kvar står alltså egentligen bara frågan: Vem skall till slut hålla i skaftet när det gäller de, som vi alla hoppas, få — och med åren allt färre — fall av tvångsingripande som ändå är nödvändiga? Det är på den punkten som jag vill göra en liten reflexion efter allt det som herr Larsson, som jag uppfattade det, så korrekt och så sakligt nyss har anfört. Jag har under något år, sedan den här diskussionen senast tog fart, försökt att informera mig själv hos dem som det verkligen gäller. Nu säger man att det viktigaste motivet för att avhända just socialvården alla tvångsmedel och placera dem någon annanstans, för de måste alltså ändå finnas kvar, är att detta är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra förtroendet för socialvården. Men när jag frågar dem det verkligen gäller får jag helt undantagslöst rakt motsatt svar. Det har hänt att jag frågat en människa, som har varit eller är i en sådan situation att hon kan tänkas bli eller har blivit föremål för tvångsingripanden: Hur ställer du dig till detta? Du har umgåtts under en lång tid med någon socialarbetare, t.ex. en kurator eller kanske en sjuksköterska eller en läkare, anställd vid den kommunala socialvården — sådana finns ju också — och så kommer du i den mycket svåra situationen, din dittills svåraste, att ett beslut skall fattas om att omhänderta dig mot din vilja. Hur påverkas ditt förtroende av att den socialarbetare, den sjuksköterska eller den kurator du känner då säger: Nu tvår jag mina händer. Nu får någon annan ta detta obehagliga beslut, för mitt förtroendekapital är för värdefullt. Jag är för fin för att smutsa mina händer med det. Svaret jag får blir undantagslöst: Jag kommer aldrig mer att ha något förtroende för en sådan människa. Han svek mig i min svåraste stund genom att säga att någon annan skulle ta hand om detta. Detta är absolut undantagslöst den information jag får när jag försöker söka den där den borde finnas. Jag kan förstå om man menar — och jag tror t.o.m. att det är riktigt — att när det gäller dem som ännu icke är i den situationen att ett tvångsingripande skulle kunna bli aktuellt eller som kanske är långt därifrån, då kan det ligga något i detta förtroenderesonemang. Jag tror att det kan vara riktigt, att den som borde söka vård frivilligt och ta kontakt med sociala myndigheter kanske något lättare gör det, om man inte vet att någonstans i bakgrunden har myndigheterna tvångsmedel och att det kanske därför är bäst att hålla sig borta från dem. Så långt kan jag vara med. Om vi kan öka den sortens förtroendekapital är det självfallet en fördel. Men vi gör det i så fall till ett fruktansvärt högt pris, nämligen genom att helt förskingra det andra förtroendekapitalet — det som är lika viktigt för dem som redan är hårt drabbade.

Det finns ingen människa som bestrider att det är utomordentligt viktigt att vi på alla upptänkliga sätt arbetar med förebyggande åtgärder på detta område. Men priset är fruktansvärt högt om vi gör det på det sättet att vi säger: Vi får släppa dem som redan är svårt skadade, därför att annars kan våra möjligheter att komma i kontakt med andra som ännu icke är så svårt skadade försvåras. För mig är detta den avgörande frågan: den socialvård som fram till det ögonblick då tvångsåtgärder i som vi hoppas väldigt få fall ändå blir nödvändiga har haft hand om den hjälpbehövande, den skall också ha hand om den hjälpbehövande i fortsättningen och ta ansvaret även för de obehagliga och svåra besluten. Man skall inte fegt smita undan det och skjuta över det på sjukvård, kriminalvård eller någon annan — det är viktigt. Sedan, herr talman, vill jag helt kort vända mig till fröken Hjelmström. Det är märkligt att man kan sitta och lyssna på kommunister i socialpolitiska debatter och nicka bifall långa stunder därför att man tycker att man får nya uppslag och kloka synpunkter. Men rätt som det är står alltihop på huvudet. Detta inträffar gång på gång. Det inträffar nästan undantagslöst. Jag upplever sedan någon tid här i riksdagen fröken Hjelmström och hennes partivänner som de djupast reaktionära politiker vi har i socialpolitiska sammanhang. Jag upplevde det för några månader sedan, och nu gör jag det igen. Här har nu denna riksdag i stor enighet och här har allt socialt arbetande folk i landet i årtionden försökt att etablera socialvården som en självklart mänsklig rättighet lika fin som alla andra. Vi har försökt år efter år att få det därhän att det inte skall vara någon skam, att det inte skall vara mer nedsättande att få hjälpen av socialvården än av försäkringskassan. Vi vet att vi inte har lyckats med det, för ännu lever kvar mycket av den gamla stämpeln att socialvård är någonting skamligt, någonting som man måste undvika. Men alla vi som har försökt år efter år att bryta det gamla fördomsfulla synsättet, vi skall ständigt uppleva hur vi saboteras av kommunister, som gång på gång står upp och talar om att det är skamligt att hamna hos socialvården. För några månader sedan stod herr Lorentzon, partivän till fröken Hjelmström, och sade precis detsamma när vi talade om arbetslösheten och arbetslöshetshjälpen: att det förhållandet att arbetslöshetsförsäkringen inte är heltäckande — vilket vi är överens om är beklagligt och skall försöka göra någonting åt — leder till att stackars människor skall tvingas ta skammen att i stället vända sig till socialvården och få socialhjälp. Det är kommunister som varv efter varv, år efter år, återkommer till detta djupt reaktionära synsätt.

Herr talman! Herr Carlshamre anser att vi skulle betrakta det som skamligt att individen söker hjälp hos socialvården. Då har faktiskt herr Carlshamre inte lyssnat på vad jag sade i mitt anförande. Det är inte individen vi lägger skulden hos. Däremot anser vi det vara skamligt att man skall behöva ha socialvård i Sverige i dag. Vi anser det skamligt att man tillåter folk att gå arbetslösa. Vi anser det skamligt att det finns en sådan brist på daghemsplatser att ensamstående mammor och pappor tvingas avstå från att söka förvärvsarbete och i stället måste leva på socialbidrag. Det är där vi anser att det skamliga ligger, herr Carlshamre, inte hos individen. Herr Carlshamre hänför genomgående de sociala problemen till individen. Han anser t.o.m. att alkoholmissbruk beror på ärftliga defekter hos individen. Jag kan inte annat än hänvisa till det anförande som herr Carlshamre höll här och fråga: Vem är det som för en skamlig debatt? Vem är det som kommer med skamliga anklagelser?

Herr talman! Nej, fröken Hjelmström, jag inte bara lyssnade, jag antecknade t.o.m. för en gångs skull när fröken Hjelmström talade. Orden föll, så nära ordagrant som jag hann med att skriva, så här: Den totala socialvården är ett bevis för samhällets totala misslyckande i att garantera alla människor deras grundläggande rättigheter. — Och det är just där vi skiljer oss, fröken Hjelmström. Den totala socialvården är i stället en del av samhällets försök att garantera alla människor dessa grundläggande mänskliga rättigheter. Och med den syn jag, och de flesta här i kammaren, har — att det inte är skamligt vare sig att ge eller ta emot socialvård — är det ett bra försök när det gäller de fall som inte kan klaras på något annat sätt som är smidigare eller bättre. Däremot undrar jag om fröken Hjelmström lyssnade. Vad jag uttryckligen sade var nämligen just att det inte är så att alla sociala problem har sin orsak i individuella brister. Det var det jag försökte säga. Däremot vet vi att det finns sociala problem som har en sådan orsak — det är tyvärr ofrånkomligt. Det är ingenting att vara chockerad över, fröken Hjelmström. Vi vert — det är inte längre någonting som vi tror — att det finns ärftligt inslag t.ex. i benägenheten att utbilda alkoholism. Vi kan tycka illa om det — gärna det — både fröken Hjelmström och jag, men det är så. Det är ingenting som jag har hittat på utan det förhåller sig på det sättet. Den människa som drabbas av alkoholism är inte hjälpt av att vi låtsas som om problemet inte fanns. Och — vad som är ännu viktigare — oavsett vilken orsaken är till ett långt gånget socialt problem, missbruk eller annat, om vi när det väl har skadat den enskilde individen inriktar alla ansträngningar på den förebyggande vården säljer vi den redan skadade i hopp att vinna någonting till detta utomordentligt höga pris, och det är det jag aldrig kan vara med om. Vi får inte glömma dem som redan lidit skada, i våra försök att undvika att fler skall drabbas av samma skada.

Herr talman! Herr Carlshamre antecknade inte rätt. Jag sade ”den egentliga socialvården”, inte ”den totala socialvården”. Men i övrigt var det väl i stort sett riktigt, och det visar på den avgrund som skiljer våra synsätt. Herr Carlshamre tycker att det är riktigt att man inte garanterar alla människor i vårt samhälle arbete och att såväl män som kvinnor tvingas att stå i kö till daghemsplatser och under tiden anlita socialvården. Jag hävdar fortfarande att herr Carlshamre vidhåller sin uppfattning att det är hos individen man har att söka problemen. Vårt resonemang är det omvända. Vårt resonemang är att det är samhället som skapar problemen. De ligger inte hos individerna. Det är samhället som inte garanterar människorna deras grundläggande rättigheter, de rättigheter som vi skall ställa krav på. De sista reflexionerna i herr Carlshamres anförande tror jag att jag avstår från att bemöta. De var så reaktionära, så jag bryr mig inte om att ta upp dem.

Herr talman! Om fröken Hjelmström hävdar att riksdagens beryktade matta är rutig, så kan jag naturligtvis säga att jag tolkar det så att fröken Hjelmström menar att den är blommig. På samma sätt kan fröken Hjelmström envisas med att tolka mitt uttalande att ingalunda alla sociala problem har sin orsak i individuella brister så att jag sagt motsatsen. Det är meningslöst att försöka föra debatten vidare på de villkoren. Därför avstår jag på den punkten. Nej, fröken Hjelmström, jag tycker inte att det är riktigt, och jag känner ingen människa i något parti som tycker att det är riktigt och bra, att samhället inte kan garantera alla människor sysselsättning eller lösa de andra problem som fröken Hjelmström nämnde. Men vi har ännu inte lyckats — vad det sedan än beror på — och då tycker jag det är riktigt att vi i andra former gör så mycket vi kan för att åtminstone undanröja de värsta skadeverkningarna av vårt tidigare misslyckande. Är inte det ganska rimligt, fröken Hjelmström? Skall vi vänta till den dag då vänsterpartiet kommunisterna lyckats genomföra &tt helt annat samhällssystem, ett i grunden helt annat än det gamla, innan vi känner oss förpliktade att göra någonting för dem som har råkat illa ut, gärna för mig på grund av det hittillsvarande samhällets brister? Det är det frågan gäller. Eller skall vi, så länge vi alltjämt inte lyckats eller lyckas med detsamma med allt vad vi skulle önska, ändå göra så gott vi kan för att hjälpa dem som råkar illa ut och göra det utan att stämpla det som något slags skamlig verksamhet?

Herr talman! Den reservation som är fogad till det utskottsbetänkande vi nu diskuterar är föranledd av en motion som ett antal socialdemokrater väckte under den allmänna motionstiden. Som framgår av herr Karlssons i Huskvarna inlägg framstår det som angeläget för reservanterna och motionärerna att ingen tvekan får råda vad gäller målsättning och riktlinjer för socialvårdens kommande utformning. När man diskuterar den kommunala socialvårdens framtida utformning och angelägenheten av dess reformering och förnyelse, tillhandahåller historien om den svenska fattigvårdens utveckling egentligen de tyngsta skälen för att den nya sociallagstiftningen verkligen blir framåtsyftande och progressivt inriktad. Det skall inte döljas att det är här vi känner oro med hänsyn till de uttalanden och de åtgärder den borgerliga regeringen gjort och vidtagit. Det låg en brutal och skoningslös samhällssyn bakom gångna tiders fattigvård. Utvecklingen är kantad av åtgärder som alltid hotade de fattiga. Det var nästan alltid fråga om korrektion, tvångsarbete och förbud och inte sällan fängelse. Riksdagsprotokollen kan vittna om hur hård kampen var för en humanare syn och ett ökat samhälleligt engagemang då det gällde att komma till rätta med den värsta fattigdomen och nöden. Kvarvarande tvångsinslag i vår socialvårdande lagstiftning har med andra ord en lång och trist historisk bakgrund, som det ibland finns anledning att erinra om. Jag skall här påminna om att vi på 1960-talet avskaffade de i socialhjälpslagen och barnavårdslagen givna tvångsbestämmelserna om arbetsföreläggande för s.k. försumliga försörjare. Arbetsföreläggande utnyttjades inte sällan som ett hot mot den enskilde. Det var här fråga om människor som ofta behövde vård och rehabilitering. Förhållandet är detsamma med exempelvis dagens missbrukare. Undersökningar visar att de har dåliga uppväxtförhållanden, de har haft kontakter med barnavårdsnämnd eller polis, och de har inte sällan haft en oregelbunden skolgång. De bakomliggande sociala problemen tonar alltid starkt fram. Förnuftiga och sansade lösningar av sociala problem hotas ofta av överdrivna opinionsbildningar, som har sin grund i vissa aktuella händelser. Vem minns inte den senaste och ofta hätska kampanjen om socialhjälpen, som riktades både mot samhället och mot enskilda socialhjälpstagare. Den sakliga grunden härför var en i och för sig allvarlig ökning av socialhjälpssiffrorna från mitten av 1960-talet — dock inte större än att socialhjälpskostnadernas andel av de totala socialpolitiska utgifterna låg kvar på omkring 1 26. Då socialhjälpssiffrorna började sjunka igen från början av 1970-talet tystnade också de tidigare häftiga kraven på ökad kontroll av de sämst ställda — socialhjälpstagarna. Politiker 'och andra opinionsbildare har i dessa frågor självfallet ett stort ansvar. Starka skäl talar för att även inom sociallagstiftningen kvarvarande klassinriktade tvångsbestämmelser avskaffas. Därmed skapar vi förutsättningar för att de sämst ställda kan få del av samma vård som t.ex. ekonomiskt och socialt välbeställda missbrukare av beroendeframkallande medel redan i dag åtnjuter inom sjukvården — vanligen i frivilliga former men där även omhändertagande med stöd av lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall, den s.k. LSPV-lagen, kan förekomma. Låt oss inte heller glömma att det redan i dag finns ett mycket stort antal patienter med alkoholproblem på våra psykiatriska sjukhus. Debatten om frihet och tvång inom socialvården är sannerligen inte ny, även om den i dag förs utifrån andra utgångspunkter än i det gamla fattigsamhället. Arbetarrörelsen har alltid varit djupt engagerad i dessa frågor, ty ytterst gäller det här grundläggande principer om jämlikhet, trygghet, solidaritet och demokrati. Man har sagt att alkoholskadade människor kommer att fara illa och vanvårdas om vi tar bort möjligheterna till tvångsingripande. På detta vill jag svara, att utvecklingen själv har visat vägen genom att antalet tvångsåtgärder med stöd av nykterhetsvårdslagen kraftigt minskat samtidigt som frivilligt intagna i allmänna och enskilda vårdanstalter ökat i motsvarande grad. Ingen skall behöva ligga och dö i rännstenen, som det brukar heta, därför att socialvården förlorar sina tvångsmöjligheter mot vuxna alkoholmissbrukare. Vi kan i stället räkna med att nykterhetsvården får nya utvecklingsmöjligheter och att socialvården kommer att mötas av ett ökat förtroende då det sociala tvånget slopas. Och man bortser från att möjligheter till omhändertagande i andra former finns för både alkoholoch narkotikamissbrukare genom lagstiftningen på sjukvårdsområdet. En viktig — ibland livsavgörande — men svag länk är sambandet mellan en kanske, med stöd av LSPV, tvångsmässigt genomförd medicinsk avgiftning och en efterföljande social rehabilitering, som socialutredningen som ett alternativ kan väntas föreslå bli helt frivillig. Jag utgår från att socialutredningen arbetat mycket med problemet om hur en huvudsakligen medicinsk behandling skall kunna övergå i en meningsfull social rehabilitering. Jag hoppas att utredningen här kommer att lägga fram konstruktiva förslag som syftar till att ge förutsättningar för samverkan mellan den medicinska och den sociala rehabiliteringen på ett meningsfullt sätt. Men hur goda lagstiftningsmässiga konstruktioner socialutredningen än kommer fram till, så står och faller vården av personer som har missbruksproblem med den vård de kan erbjudas med de vårdresurser samhället har och ställer till förfogande. Ingen förnekar att tvång kan behövas för att bryta en destruktiv situation som den enskilde själv inte längre råder över, och det är inte heller det tvångsdebatten gäller. Socialdemokratins målbestämda krav på trygghet för alla och solidaritet med de svaga kan i vissa situationer motivera åtgärder utan den enskildes samtycke. Jag utgår från att socialutredningens förslag kommer att tillgodose såväl politiska som rättsliga och sociala krav i det avseendet. I fråga om ungdomar under 18 år kan vi sannolikt räkna med en särskild lagstiftning om vård av underårig i särskilda fall, en lag som då kommer att göra det möjligt inom den framtida socialtjänsten liksom i dagens socialvård att kunna ingripa och mot den enskildes vilja ordna vård för underårig person. Det gäller inte minst dem som har missbruksproblem. För vuxna med missbruksproblem — vare sig det är fråga om alkoholeller narkotikamissbruk — finns som nämnts möjligheter till omedelbara åtgärder med stöd av LSPV, om någon inte kan bedöma sitt vårdbehov och vården avsevärt kan förbättra tillståndet eller hindra att detta avsevärt försämras. Frågan om frihet och tvång är i hög grad en fråga om resurser, om möjligheter att kunna bereda människor den vård de själva och frivilligt söker — en vård som i dag tyvärr många inte kommer i åtnjutande av på grund av bristande vårdresurser. Här kan man verkligen tala om ett tvång, då man inte kan erhålla den vård man önskar och söker. Nog finns det anledning att nyansera debatten om frihet och tvång. Vi har våra kriminalvårdsanstalter med det tvång som självfallet utmärker dessa. Det har inte hindrat ett narkotikamissbruk på dessa anstalter. Herr talman! Hur viktig frågan om frihet och tvång än är får den inte skymma att reformeringen av socialvården handlar om en djupgående förändring och förnyelse av hela den kommunala socialvården. Socialvården står med andra ord inför ett omfattande reformarbete, som skall bli möjligt genom främst det förslag vi har att vänta från socialutredningen. Det gäller att göra socialvården till en socialtjänst, präglad av frihet och frivillighet. Vi har understrukit att socialvårdsreformen bör läggas fast efter det tiopunktsprogram som redovisats i motionen. Av grundläggande betydelse är självfallet att kunna förstärka grundtryggheten. Arbete åt alla och solidarisk lönepolitik är den viktigaste vägen till utjämning av både ekonomiska och sociala skillnader mellan människorna. Den socialdemokratiska jämlikhetspolitiken innefattar också flera andra områden — bostadspolitik, utbildningspolitik, kulturpolitik och socialpolitik. I socialutredningens arbete ingår som bekant att lägga fram förslag om förbättringar av den nuvarande grundtryggheten i olika behovssituationer genom enhetliga ersättningsregler som knyter an till socialförsäkringssystemet. En sådan reform kommer att minska behovet av socialhjälp. Därigenom bör man kunna skapa förutsättningar för att socialvårdens direkta arbete i högre grad kan inriktas på förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vi vet att en ogynnsam social miljö leder till utslagning, bristande jämlikhet och till att många människor behöver socialvårdens stöd. Planeringsoch miljöfrågor spelar här ofta en helt avgörande roll. Naturligtvis sträcker sig dessa frågor långt ut över socialvårdens gränser, men socialvården måste på ett annat sätt än tidigare vara en viktig faktor i planeringen. Det är av stor betydelse att de sociala organens kunskaper och erfarenheter tas till vara bättre då det gäller dessa ofta grundläggande frågor om den sociala miljöns betydelse för de enskilda människorna. Men det skall inte vara en planering socialvården medverkar i över de många människornas huvuden. Vi har slagit fast i vårt tiopunktsprogram och i vår motion att socialvården måste ges en demokratisk förankring. Nära knutna till det socialpolitiska reformarbetet bör även vara en forskning och ett utvecklingsarbete, som skall syfta till att främja utjämning och jämlikhet mellan olika grupper i samhället. Socialvården tillhör med andra ord de områden av socialpolitiken som arbetarrörelsen har ställt i centrum för det fortsatta reformarbetet. Skulle vi få strid om dessa angelägna reformer, så blir det inte första gången som socialpolitiken utgör en vattendelare i svensk politik. Ytterst gäller det här människor som i många avseenden har det svårast och är sämst ställda. Här gäller det frågor där trygghet, jämlikhet, demokrati och solidaritet i djupaste bemärkelse måste vara riktgivande för vårt arbete.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 23, som nu diskuteras, behandlas en vpk-motion om åtgärder för att förbättra ålderspensionärernas sociala situation. Den beskrivning som gjorts i motionen på grundval av vad ett hemvårdsbiträde i Stockholm berättat ger verkligen en sann bild av många åldringars upplevelser. Jag skulle ytterligare kunna fylla på med fakta om hur många känner och upplever åldrandet. Varje dag blir ett enda ensamhetsproblem. Ensamheten och isoleringen är egentligen ålderspensionärernas största plåga. Redan 1972/73 gjordes i Stockholms kommun av kommunstyrelsens kommitté för kvinnofrågor en undersökning om kvinnor i kommunens tjänst. Till de yrkesgrupper som undersökningen gällde hörde just hemvårdspersonalen. I de personliga intervjuer som gjordes i samband med undersökningen framkom samstämmigt att det största problemet med hemvårdspersonalens jobb inte var arbetet i sig, trots att det beskrevs såsom både tungt och stressigt, dåligt avlönat och med dålig status. Problemet med hemvårdsbiträdenas arbete var att den snävt utmätta arbetstiden hos varje hjälpbehövande inte gav utrymme för samvaro med dem som levde helt isolerat och inte möjlighet att hjälpa dem som inte var så rörliga att de kunde ta sig ut på egen hand. Hemvårdsbiträdet kunde vara deras enda kontakt under långa tider. Trots att i målsättningen för hemvårdsbiträdenas arbetsuppgifter inte bara ingår rent praktiska göromål utan de också har till uppgift att genom social kontakt försöka bryta den isolering som många äldre lever i, består deras arbete till största delen av praktiska sysslor som att bädda, städa, handla och laga mat, vilket också skall ske på kortast möjliga tid. Otillfredsställelsen med att inte kunna fylla de hjälpbehövandes stora behov av mänsklig kontakt, närhet, ömhet och sällskap, det var problemet med deras jobb. Det är inte bara städhjälp som de flesta gamla behöver. Ett hemvårdsbiträde gör den här beskrivningen — jag citerar ur en intervju om hennes arbete: ”Jag tror det är ett viktigt jobb. Det måste ju bli mycket billigare och bättre för pensionärerna att de slipper komma in på ålderdomshem, utan får gå hemma. Man märker skillnaden på t.ex. den lilla gubben jag var hos i tio år. I sin lilla lägenhet där var han kung, han rya på mig, på skoj förstås. När han kom till sjukhuset, satte de honom på plats med en gång, och han säckade ihop direkt. Han fick inte öppna mun. Hemma kunde han bestämma som han ville ha det och då kände han sig bra även när han var dålig. På sjukhuset fick han inte bestämma någonting, självkänslan tog de bort.” Jag tycker att det intervjuavsnittet säger en hel del om hur en åldring kan uppleva sin situation. Naturligtvis har en upprustning av pensionärernas ekonomiska standard varit både önskvärd och nödvändig, men där finns det fortfarande mycket kvar att göra. Ingen lider väl direkt nöd, men om man med ekonomisk trygghet menar något mer än frånvaro av svält och fattigdom, då är den ekonomiska tryggheten sällsynt bland pensionärer. De tillhör också den grupp i samhället som hårdast och snabbast drabbas av prishöjningar på de nödvändighetsvaror som de ofta måste använda hela sin inkomst på. Även om folkpensionen är indexreglerad så halkar kompensationen ständigt efter. Men människan lever ju inte av bröd allenast. Ekonomisk trygghet är, om den finns, inte tillräcklig för ett människovärdigt liv. Vi får inte glömma bort att i och med att man uppnår pensionsåldern så försvinner inte alla andra mänskliga behov. I vpk-motionen beskrivs på ett mycket realistiskt sätt utvecklingen och synen på hur ålder redan i arbetslivet klassificerar människor från lönsamhetssynpunkt. Det finns ingen anledning att upprepa vad som står i motionen, men jag uppmanar alla riksdagsledamöter att läsa den. Den är verkligen läsvärd. Jag vill bara konstatera att när pensionsåldern inträder, då är man helt nollställd från lönsamhetssynpunkt. I stället tillhör man då den s.k. tärande delen av befolkningen. Det kan inte vara särskilt uppbyggande för de äldre att ständigt höra om det stora antalet pensionärer och de ökade kostnader som de orsakar samhället. Vi tycks ha glömt bort att det helt övervägande antalet pensionärer har arbetat under större delen av sitt liv och att det är dessa människor som genom sin insats byggt upp det samhälle som vi i dag så gärna kallar ett välfärdssamhälle. Det får inte vara slut på omtanken när åldersstrecket är nått eller när man pensionerats av annan anledning. För detta krävs att hela samhällets attityd till de äldre förändras. Alla åldringar är inte heller sjuka. Tvärtom visar en undersökning som gjorts att fler 70-åringar än man trott inte hade någon särskild sjukdomsbild. Motionen utmynnar i ett yrkande om en parlamentarisk arbetsgrupp, som på grundval av pensionärsundersökningens betänkande, vilket väntas under våren 1977, utarbetar riktlinjer för en politik, syftande till att ge pensionärerna möjlighet att leva aktivt och meningsfullt i gemenskap med andra. Herr talman! Att vi inte avvaktat socialutredningen och pensionärsundersökningen, som det hänvisas till i utskottets betänkande, beror på att den sistnämnda undersökningen närmast gäller en kartläggning, bl.a. av de äldres situation i dagens samhälle, hur pensionärernas förbättrade ekonomiska förhållanden inverkar på deras livsmönster och på behovet av samhällets insatser i fråga om vård och serviceåtgärder för de äldre. Vidare står det i riktlinjerna för undersökningen att insatserna bör planeras och genomföras så att de på bästa sätt anpassas till den faktiska behovsutvecklingen och tillgängliga resurser. Vänsterpartiet kommunisterna ser en fara i det där sista, med vetskap om kommunernas ekonomiska utrymme. Om undersökningen kommer fram till att pensionärernas ekonomiska situation har förbättrats finns det risk för att detta tas som intäkt för att göra ytterligare inskränkningar och att det då i första hand drabbar den del av verksamheten som skall medverka till att även de gamla kan leva ett meningsfullt liv, vilket vi anser vara lika viktigt som att vårdbehovet tillfredsställs. Tillsättandet av en arbetsgrupp med uppgift att framlägga konkreta förslag i motionens syfte skulle förhindra den fördröjning som annars blir följden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1305.

Herr talman! Under dagens debatt i olika sociala frågor har åtskilliga talare återkommit till frågan om barn och ungdom och då framhållit att det är dem som vi på olika sätt måste försöka klara från de problem och svårigheter som vårt samhälle ställer dem inför. Det gäller stödet till barnfamiljerna, barnomsorgsutbyggnaden, alkoholoch narkotikaproblemen, ungdomsarbetslösheten osv. Låt mig mot den bakgrunden göra några kommentarer till vad socialutskottet har skrivit i sitt betänkande nr 23 över motionen 718, som jag och några andra moderater väckte under den allmänna motionstiden. I den motionen behandlas det svenska samhällets barnoch ungdomsproblem, och vi har där försökt anlägga ett brett perspektiv på hela detta område. Om man blickar tillbaka och försöker göra sig en föreställning om hur samhället tedde sig för barn och ungdom en eller två generationer tillbaka och jämför med dagens, så har man långt ifrån anledning att hemfalla till någon sorts romantik om den hederliga, trygga och goda gamla tiden. Den gamla tidens samhälle var för flertalet människor, inte bara för barn och ungdom, ett hänsynslöst och hårt samhälle. Trångboddhet, dålig hygien, ensidig och ibland otillräcklig kost, aga — för att inte säga misshandel — bristfällig sjukvård, torftig bildning och utbildning, tidigt inträde i ett ofta slitsamt kroppsarbete osv. var ofta nog villkoren för barn och ungdom för inte så länge sedan. Herr talman! Varje tid har sina problem. Det som vi i denna motion har tagit upp till behandling bygger på uppfattningen att vi inte fullt ut har ett faktaunderlag för att bedöma vilka faktorer i vårt nuvarande samhälle som leder till de särskilda problem som barn och ungdom nu har. Jag delar utskottets uppfattning, och det sägs också i motionen, att det både har gjorts och pågår flera utredningar och undersökningar om barnoch ungdomsfrågor. Mycket arbete är alltså redan gjort. Vad vi motionärer önskat är helt enkelt en sammanställning och utvärdering av det mycket omfattande material som utskottet delvis har dokumenterat — eventuellt kompletterat på vissa områden med särskilda undersökningar där sådana saknas. Utskottet anför att den övergripande kartläggning som vi har yrkat på naturligtvis i och för sig skulle vara av intresse, men att den snart skulle mista sin aktualitet genom den snabba utveckling som sker på olika områden. Utskottet har säkert delvis rätt i att delar av ett sådant material skulle mista sin aktualitet efter en viss tid, men jag är tveksam om detta argument har bärkraft fullt ut. Jag är för egen del övertygad om att en kartläggning av det slag som vi efterlyst skulle ge underlag för en både intressant och bred diskussion, som skulle kunna bidra till att belysa olika synsätt på dessa frågor och säkert också ge konkreta förslag på hur olika problem skall behandlas. Frågan hur länge sådana här undersökningar står sig i olika hänseenden kan belysas av tre som jag ser det ytterligt intressanta undersökningar, som utskottet emellertid inte har nämnt. I mitten av 1950-talet undersökte Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten 222 skolpojkar från Stockholm i en unik socialpsykiatrisk studie. Syftet var att beskriva det psykiska tillståndet hos en normalgrupp skolpojkar och ställa detta i relation till pojkarnas barndom och familjesituation. Tanken var också att bilden av genomsnittspojken sedan skulle användas för jämförelse med 100 pojkar från barnbyn Skå. Denna jämförelse genomfördes sedan i Gustav Jonssons doktorsavhandling. Nu har både de 222 Stockholmspojkarna och de 100 Skåpojkarna följts upp i en särskild undersökning. De tidigare undersökta pojkarna är nu i 30-årsåldern. Den nya undersökningen försöker ge en bild av pojkarnas yttre sociala situation som vuxna. Man har studerat om olika samhälleliga organ har ingripit i deras liv med stöd, vård eller straff, eller om de på den positiva sidan har hög inkomst, god utbildning och god hälsostatus osv. Jämförelsen mellan de 222 Stockholmspojkarna och de 100 Skåpojkarna i vuxen ålder visar att Skåpojkarna i så gott som samtliga avseenden fungerar sämre än de 222. Dödligheten är större, de bildar egen familj mycket tidigare, de är betydligt mer och oftare sjukskrivna — sjukskrivning på grund av psykiska besvär är nästan fyra gånger vanligare än hos normalpojkarna. De har betydligt oftare frikallats från sin militärtjänstgöring, de har sämre skolunderbyggnad, tillhör i genomsnitt lägre socialgrupp, har lägre inkomst, fler registreringar i t.ex. kriminalregister, registreras i högre utsträckning för fylleriförseelser, har oftare vistats på ungdomsvårdsskola osv. Totalbilden är nedslående — men inte oväntad. Det är nämligen inte bara jämförelsen mellan de båda undersökningsgrupperna som är intressant. Analysen av de 222 pojkarna har stort intresse i sig och visar t.ex. på en pågående strukturförändring i vårt samhälle. I den unga generationen stockholmare är medelklassen talrikare än arbetarklassen, och de högutbildade närmar sig 25 26. Av des.k. normalpojkarna är bara ungefär hälften kvar i föräldrarnas socialgrupp. Den sociala rörligheten i landet har ökat. Undersökningen ger också en antydan om hur barn de senaste decennierna haft det i Sverige, en bild av Välfärdssverige bakom kulisserna. En jämförelse mellan generationerna visar att flera av sönerna än av fäderna hamnar i kriminalregistret. Sjukskrivningen på grund av psykiska besvär är dubbelt så stor bland sönerna som bland fäderna. Över huvud taget ger undersökningen intrycket att den yngre generationen har klarat samhällets krav sämre än den äldre. Den andra undersökningen som jag i detta sammanhang skulle vilja beröra är 1956 års klientelundersökning, där vi moderater i annat sammanhang ställt krav på en uppföljning och utvärdering av denna un dersöknings mycket omfattande och grundliga material. Särskilt intressant är, tycker jag, den konfrontation av socialteori, psykologiska teorier och kriminologiska teorier som Birgitta Humble och Gitte Settergren Carlsson gjort i rapporten Unga lagöverträdare, nr 5 från 1974. Klientelundersökningens olika avsnitt har ännu inte blivit föremål för den övergripande sammanställning som erfordras för att dra ut långt gående handlingsdirektiv av socialpolitisk eller kriminalpolitisk innebörd. Praktiska slutsatser bör givetvis inte grundas på en delaspekt utan på en så allsidig bild som möjligt. Några slutsatser drar dock författarna, och jag kan här inte underlåta att referera vad jag uppfattar som viktiga synpunkter i materialet, även om författarna omger sina skrivningar med vissa reservationer. Man framhåller att de unga pojkar som ingår i undersökningen och som visar ett socialt störande eller kriminellt beteende är en heterogen grupp, där många faller inom ramen för vad som är helt normalt bland pojkar. Men man säger också att den grupp i undersökningen som börjat falla in i ett socialt oacceptabelt eller kriminellt beteende innehåller ett kraftigt inslag av pojkar med djupgående störningar i personlighetsutvecklingen, framför allt beträffande jagfunktionen med konsekvenser för moralintegration och normefterlevnad. Bland pojkar som återfaller i socialt oacceptabla eller kriminella beteenden och fortsätter med det är dessa allvarliga störningar än vanligare, liksom vid gravare kriminalitet. Enligt den psykologiska teori som använts i undersökningen är dessa störningar väsentligen resultat av tidigt och djupt störda relationer till föräldrarna eller föräldrasubstituten. Materialet ger dock ingen möjlighet att pröva denna teori. Över huvud taget lägger klientelundersökningens uppläggning hinder i vägen för att komma dessa faktorer så nära in på livet som hade varit önskvärt. Vissa uppgifter om pojkarnas tidigare utveckling och familjeförhållanden finns dock. Även om sådana uppgifter är osäkra, är det givetvis väsentligt att i den kartläggning som vi motionärer eftersträvat sammanställa sådana data om den tidigaste perioden i pojkarnas liv med deras senare utveckling. Likaså är det av stor vikt att belysa sambanden mellan olika uppfostringsmodeller och pojkarnas personlighetsutveckling. Många ungdomar genomgår en period av opposition och rollexperimenterande, som kan ta sig uttryck som inte är särskilt socialt önskvärda, och denna roll kan lätt befästas, om en ung människa känner sig negativt klassificerad och utdömd som person. Jag tror att här erfordras en ganska stor upplysningsoch utbildningsverksamhet bland föräldrar, lärare osv. om hur dessa för det mesta helt normala yttringar skall få utvecklas och bemästras. En möjlighet som kunde förtjäna att diskuteras vore att börja ta sig an barn med svåra jagstörningar redan i samband med skolans eller förskolans början. Sexårsåldern anges ofta vara en lämplig tidpunkt för att börja sätta in åtgärder. Hela familjen bör oftast vara med i sådana aktiviteter. En mer utbredd uppfattning bland föräldrar att vården av barn under de första levnadsåren är en stor och väsentlig uppgift, och att det är en glädje och ett privilegium att följa sitt barn i nära kontakt, skulle med stor sannolikhet vara en positiv faktor. Hur en sådan förändring skall komma till stånd är svårare att säga. Jag är djupt medveten om att många föräldrars ekonomiska, sociala, arbetslivsmässiga och andra förhållanden är sådana att de inte kan ta hand om sina barn på heltid under flera år. Därför skulle man önska att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna kunde utformas så att fadern eller modern kunde vara hemma åtminstone barnets första levnadsår. Övergången till daghemsvistelse bör sedan göras så mjuk som möjligt, så att barn innan de uppnått gruppmognad, vilken brukar utvecklas ungefär i treårsåldern, inte behöver tillbringa alltför lång sammanhängande tid skilda från sina föräldrar. Författarna till rapporten framhåller att undersökningarna ytterligare bekräftat deras uppfattning att barn under hela sin uppväxt är beroende av en positiv och nära kontakt med föräldragestalterna för en lycklig utveckling. Herr talman! I november 1974 kom undersökningen om barnmisshandel och skadlig uppväxtmiljö, som utfördes av socialstyrelsen i samarbete med Allmänna barnhuset. I utredningen möter man vanskötta barn och barn som blivit slagna, lämnade ensamma eller på annat sätt utsatts för djupt uppskakande händelser. Undersökningen visar många mödrar som ensamma har vårdnaden om barn och som är uttröttade, sjuka och deprimerade. Den visar också föräldrar som slår sina barn därför att de är utarbetade, besvikna, känslokalla och saknar förmåga till inlevelse i barnens situation. Det förekommer i materialet också många mödrar, fäder eller styvfäder som missbrukar alkohol eller narkotika och har sociala eller psykiska problem. Vilka slutsatser man skall dra av de tre undersökningar som jag här kort relaterat och som utskottet alls inte kommenterar är det självfallet både svårt och kanske för tidigt att säga, men motionens syfte var bl.a. att söka få till stånd ett så brett bakgrundsmaterial som möjligt, tillgängligt för analys och diskussion. Den korrekta överblicken över situationen, som utskottet talar om, kan man naturligtvis aldrig få, men man kan få en bottenplatta att stå på från vilken man sedan kan arbeta vidare. Detta tror jag har stor betydelse för hela sättet att hantera problemen kring barnoch ungdomspolitiken. Den känsla man får när man tar del av dessa rapporter är dock att vårt samhälle, som i så oerhört många hänseenden nått långt, ännu inte har nått fram till att i samhällsbyggandet väga in och ta tillräcklig hänsyn till barns och ungdoms behov och problem. Därför får man också en känsla av att vårt samhälle fortfarande är ett delvis hårt och hänsynslöst samhälle sett ur många barns och ungdomars synvinkel. Denna aspekt på samhällsarbetet, att söka hitta ett samlande program för arbetet byggt på en faktasammanställning och en genomarbetad syn, tycker jag att utskottet har viftat bort på ett väl lättvindigt sätt. Utskottet säger att de barnoch ungdomsproblem som uppkommer inom olika sektorer av samhällslivet är av mycket varierande natur samt att de måste lösas med utgångspunkt i de skiftande förhållanden som finns på olika områden. Vidare uttalas att problemen bör angripas efter hand och i de sammanhang där de uppstår. Herr talman! Jag kan för egen del inte komma ifrån att jag tycker att detta något bygger på en felsyn. Det är väl i och för sig självklart, att problemen skall angripas efter hand och i de sammanhang där de uppstår. Så gör vi ju i dag, och så har man väl alltid gjort. Men det måste väl ändå också vara rätt att ge sig i kast med uppgiften att söka efter bakomliggande orsaker och angripa dessa. Jag menar att vi tyvärr i dag vet för litet om dessa ting för att bygga en strategi för att förändra dessa bakomliggande faktorer. Denna kunskap måste vi skaffa oss, och det var vad motionen bl.a. syftade till. Herr talman! Jag har med dessa kommentarer velat visa att jag tycker att utskottets skrivning är litet torftig och att principuttalandet att problemen ”bör angripas efter hand och i de sammanhang som de uppstår” inte, för att uttrycka sig försiktigt, är helt lyckat formulerat. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Förra året genomfördes en betydelsefull reform på socialförsäkringens område. Riksdagen biföll då den socialdemokratiska re geringens proposition med förslag till lag om arbetsskadeförsäkring. Den nya lagen skall träda i kraft den 1 juli i år. Den nya arbetsskadeförsäkringen, som efterträder den nuvarande yrkesskadeförsäkringen, innebär en milstolpe inom socialförsäkringen. Yrkesskadeförsäkringen var vår första socialförsäkring. Den första lagen kom till redan 1901. Den var länge vår enda försäkring som gav ersättning vid sjukdom. Inte minst under de senaste decennierna har vi därefter genom en lång rad reformer fått en allmän försäkring som ger alla medborgare ekonomiskt skydd vid sjukdom och arbetsoförmåga. Den proposition om statligt personskadeskydd som vi nu behandlar innebär en fortsättning och en uppföljning av den arbetskadeförsäkringsreform som riksdagen beslutade om för ett år sedan. Förslaget till statligt personskadeskydd grundar sig på det betänkande varmed yrkesskadeförsäkringskommittén avslutade sitt utredningsarbete, ett omfattande och betydelsefullt utredningsarbete som jag gärna vill ge en eloge för. Enligt sin ursprungliga lydelse skulle lagen gälla alla arbetstagare och dessutom vissa studerande. Det förutsattes emellertid, när lagen antogs, att regeringen skulle återkomma till frågan om att utsträcka försäkringen till egenföretagare och uppdragstagare när yrkesskadekommittén hade slutfört sitt arbete. Den nu framlagda propositionen innebär att arbetsskadeförsäkringsreformen fullföljs med ett förslag om att utsträcka försäkringen till att omfatta, förutom anställda, också egenföretagare och uppdragstagare. Småföretagare, jordbrukare, fiskare och personer med förtroendeuppdrag kommer härigenom att vid arbetsskada få samma ersättning som löntagare. Förslaget i den här delen innebär —- menar vi i utskottet — ett betydelsefullt steg på vägen mot samordning mellan den allmänna försäkringen och försäkringen för arbetsskador. I en lag om statligt personskadeskydd föreslås bestämmelser om ersättning vid skada under militärtjänst, civilförsvarstjänst, räddningstjänst och under vistelse på anstalt. Den nya lagen ger enhetliga bestämmelser för statliga ersättningsformer som nu finns reglerade i ett flertal olika författningar. Personskadeskyddet skall ge samma ersättning som arbetsskadeförsäkringen. Samtidigt med den höjning av ersättningarna som detta innebär kommer reformen att medföra ett utvidgat skydd i flera hänseenden. BI. a. sträcks skyddet för de värnpliktiga ut att gälla under hela utbildningstiden från inryckningen och till utryckningen, oberoende av när och var skadan inträffar. Ersättning för lyte och men och allmänna olägenheter föreslås reglerad i en särskild lag om statlig ersättning vid ideell skada. Denna knyter an till den trygghetsförsäkring som gäller för de statligt anställda genom statens personskadeförsäkring. Jag skall, herr talman, inte gå djupare in på de olika detaljerna i propositionen. Låt mig bara nämna att propositionen i enlighet med yrkesskadeförsäkringskommitténs förslag också innehåller förslag till stora förbättringar för de äldre skadefallen. Livräntor som utgår enligt äldre Utskottet har enhälligt tillstyrkt bifall till propositionen. Jag skall därför bara med några få ord beröra ett par av de motioner som har väckts under den allmänna motionstiden och med anledning av propositionen. Arbetsskadeförsäkringsreformen innebär att de nuvarande möjligheterna att teckna frivillig försäkring försvinner. Skälen till detta är flera. En stor del av dem som i dag har frivillig försäkring, nämligen egenföretagarna, kommer nu obligatoriskt med i försäkringen. Av övriga grupper, huvudsakligen hemmamakar och studerande, har ett mycket litet antal, ca 2 000, begagnat sig av möjligheterna att teckna frivillig yrkesskadeförsäkring. Genom den allmänna försäkringens utbyggnad har också dessa grupper fått ett starkt förbättrat skydd vid sjukdom och arbetsoförmåga. Många torde dessutom ha ett kompletterande skydd genom t.ex. gruppförsäkring hos privata försäkringsbolag. Det har mot denna bakgrund inte ansetts motiverat att i fortsättningen belasta den statliga försäkringsadministrationen med en särskild försäkringsform för en mycket begränsad grupp försäkringstagare. Utskottet har också avstyrkt de motioner som har väckts om frivillig anslutning till arbetsskadeförsäkringen och om utredning av hemarbetandes rätt till arbetsskadeförsäkring. I det här sammanhanget är det, herr talman, angeläget understryka att arbetsskadeförsäkringen enligt riksdagens enhälliga beslut skall bygga på ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp. Det är alltså de försörjningsekonomiska konsekvenserna av arbetsskada som skall vara avgörande för arbetsskadelivräntans storlek. För att man skall kunna bedöma i vad mån förmågan till arbete och inkomst försämras genom en arbetsskada måste det finnas en inkomst att utgå från. Det är därför man har gjort en fast koppling mellan arbetsskadeförsäkringen och försäkringen för ATP. Den försäkringen bygger som bekant på den försäkrades taxering. I den mån en hemarbetare har en inkomst, vare sig det nu är anställning eller av annat förvärvsarbete, så kommer han eller hon att omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Riksdagen ställde sig som bekant i hög grad positiv till övergången från yrkesskadeförsäkringens medicinska till arbetsskadeförsäkringens ekonomiska invaliditetsbegrepp. Herr Gahrton begär i en motion att de nya lagbestämmelserna beträffande dem som skadas under militärtjänstgöring skall äga tillämpning på samtliga nu i livet varande militärskadade personer som om deras skador hade inträffat efter den 1 juli 1977, då den nya lagstiftningen träder i kraft. Det har alltid varit en grundläggande regel inom socialförsäkringen att ny lagstiftning skall tillämpas på de skadefall som inträffar sedan lagstiftningen har trätt i kraft. En lagstiftning med tillbakaverkande kraft skulle kunna få svåra konsekvenser — praktiska, administrativa och ekonomiska. Riksdagen har flera gånger i skilda sammanhang bekräftat den antagna regelns giltighet. Inte ens när det har varit fråga om ett begränsat antal fall har man velat göra avsteg ifrån principen att ny lagstiftning skall gälla alla från ett visst datum. Man har i stället på olika sätt velat mildra de effekter som kan uppkomma i samband med övergången till en ny lagstiftning. I propositionen om statligt personskadeskydd föreslås betydande uppräkningar av äldre livräntor, också av sådana som utgår enligt skilda militärersättningsförfattningar. Livräntorna har tidigare räknats upp vid skilda tillfällen. Vidare har just i militärskadefallen införts särskilda olycksfallsersättningar för dem som har tillfogats allvarliga skador vid olycksfall. Man kan därför säga att de militärskadade inte missgynnats.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

Herr talman! Riksdagen antog vid föregående riksmöte en lag om arbetsskadeförsäkring. I årets proposition är en viktig punkt den utvidgning av personkretsen för arbetsskadeförsäkringen som gjorts. Enligt propositionen bör arbetsskadeförsäkringen i fortsättningen gälla även småföretagare, jordbrukare, fiskare och uppdragstagare. Detta är en mycket angelägen reform, och det är många som har väntat på den. I propositionen hänvisar man till den utvidgning av personkretsen som föreslås och menar att det inte längre finns behov av frivillig försäkring.

När vi bygger ut försäkringssystemet är det ju för att öka människornas trygghet inför det oförutsedda — sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada osv. Det är då viktigt att systemet utformas så att alla bereds den trygghet som försäkringen avser att ge. Det får enligt min mening inte bli så att vissa grupper lämnas utanför. Alla bör alltså ha rätt till grundtrygghet, och den skall samhället garantera. Från centern har vi vid skilda tillfällen i motioner och interpellationer hävdat grundtrygghetsprincipen. Det bör vara samhällets skyldighet att ställa resurser till förfogande för att skapa ett heltäckande grundtrygghetssystem. Det ekonomiska grundtrygghetssystemet skall vara så enkelt och överskådligt att den enskilda individen lätt kan över blicka det. Systemet skall vara rättvist och om möjligt likformigt för alla. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De sjukförmåner vi i dag har är resultatet av den kamp de arbetande fört, en kamp för rätten att ha råd till rehabilitering vid sjukdom. Denna rätt måste hela tiden försvaras av arbetarna och tjänstemännen emot de reaktionära försämringskrav som ställs. I årets avtalsrörelse ser vi exempelvis hur Svenska arbetsgivareföreningen — SAF -— attackerar denna sociala förmån. Men även om vi hela tiden måste slåss för att försvara uppnådda sociala förmåner får vi inte sluta upp att försöka förbättra desamma. Att slopa diskrimineringen är en förbättring som vi anser måste till. Det kan inte vara rimligt att de som är under 16 år och har förvärvsarbete inte skall få försäkra sig för inkomstbortfall genom sjukdom. Att utskottet avstyrker motionen med motiveringen att den socialpolitiska samordningsutredningen har till uppgift att utreda detta förhållande kan inte vara tillfredsställande. Vi har en förmåga i det här landet att utreda i så långa tider att en felaktighet ibland till slut ter sig som normal. Men diskriminering av ungdomar det här gäller anser vi vara så pass allvarlig att det inte finns anledning att vänta längre utan att man i stället, när nu motioner föreligger, bör bifalla desamma och därigenom eliminera denna diskriminering.

Detta är en orättvisa som det enligt vår mening är angeläget att redan nu undanröja. Vad är det för rättvisa att den som slutar skolan redan efter åttonde årskursen kan få jobba i ett och ett halvt år utan att ha rätten till sjukpenning? Jag tror att utskottet också är överens med oss om att detta är en orättvisa, men att utskottet inte ser problemet som så angeläget som vpk gör och därför fortsätter att vänta på den två år gamla utredningen. Den som förvärvsarbetar och blir sjuk och inte erhåller sjukpenning har inte heller tid att vänta på utredningen. Det gäller dessa ungdomars försörjning och möjligheter till ett meningsfullt liv, även om de inte är friska hela tiden intill dess att de fyller 16 år. Motionen tar också upp ett annat problem i detta sammanhang, nämligen praktikanternas situation. Det är riktigt, som utskottet påvisar, att sjukpenningen är beroende av inkomsten. Men det är inte alltid som denna motivering håller. Det finns praktikanter som har så låg praktiklön att de inte kommer upp till den stipulerade gränsen på 4 500 kr. i årslön. Det gäller också de praktikanter som har en praktiktid som inte är så lång att det med den utgående lönen är möjligt att uppnå denna magiska gräns. Dessa fall som jag påvisat är otillfredsställande. Även här föredrar utskottet att kvarhålla diskrimineringen, men nu med motiveringen att man inte kan skapa särregler för en enstaka grupp. Herr talman! Jag är överens med utskottet om att vi inte skall skapa undantagsregler för praktikanterna. Vi bör givetvis se över frågan i hela dess vidd. Även de som av andra skäl är tvungna att jobba en kort tid för sin försörjning men som inte kommer upp till en årsinkomst av 4 500 kr. bör få del av sjukpenningen. Därför föreslår vi från vpk att regeringen får i uppdrag att utreda frågan om i vilka sammanhang det kan bli fråga om att sjukpenning inte utgår för faktiska förvärvsinkomster och varför så kan bli fallet. En sådan utredning behöver inte ta lång tid i anspråk utan bör kunna föranleda en redovisning redan i år, så att förslag kan föreläggas riksdagen före årets slut. Under sådana premisser som de nu aktuella kan man godkänna att man får vänta på utredningsresultat, men inte när frågor som är relativt enkla tar flera år i anspråk. Då utgör utredningar bara ett sätt att stoppa undan frågor från behandling.

Herr talman! Det betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi nu behandlar tar upp även en del andra motioner än den som herr Franzén har berört. Jag vill framhålla att flera av de frågor som berörs i de olika motionerna redan är föremål för utredning eller behandling på olika sätt, och utskottet föreslår därför inte några ytterligare åtgärder i de sammanhangen. Utskottet tillstyrker däremot utredning beträffande frågan om möjligheterna att få sjukpenning för deltagande i hälsoresor. Detta är en fråga som har tagits upp i den socialdemokratiska partimotionen 1298 och i motionen 1087 av folkpartisten Romanus. Utskottet är överens om att det finns anledning att utreda denna fråga.

Herr Franzén menar att det är att långhala den här historien och säger att det är en orättvisa som bör avskaffas. Utskottet anför att det kan finnas skäl till att sänka den här åldersgränsen, och det bör tas som en ytterligare uppmaning till den socialpolitiska samordningsutredningen att ta upp den här frågan så snart som möjligt. Utskottet har inte funnit anledning att tillstyrka motionen utan hemställer om avslag i denna del. I den andra delen av motionen, som rör praktikanterna, föreslås att även praktikanter skall kunna få' sjukpenning under praktiktiden. Herr Franzén har här konstaterat att rätten till sjukpenning är beroende av den inkomst som en person har. Det gäller naturligtvis även praktikanter. Det är faktiskt på det sättet att praktikanter ofta har korta tjänstgöringstider, som många gånger inte ger en sjukpenninggrundande inkomst. Utskottet hänvisar också till behandlingen i arbetsmarknadsutskottet av en annan vpk-motion, nr 1278. Arbetsmarknadsutskottet anför i sitt betänkande att praktikanternas ekonomiska villkor måste bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Så länge frågan om de ekonomiska villkoren inte är löst lär det vara svårt att lösa frågan om sjukpenning. Arbetsmarknadsutskottet hänvisar också till att sysselsättningsutredningen prövar frågor om de ekonomiska villkoren för praktikanter. Det yrkande som herr Franzén lagt på riksdagens bord i det här avseendet skiljer sig något från det yrkande som finns i motionen. Det framgår inte riktigt klart om man avser att även praktikanter som inte kommer upp till en sjukpenningberättigad inkomst skall få sjukpenning. Det förefaller som om man är kvar i samma situation — att man inte tar hänsyn till den koppling som finns mellan inkomst och sjukpenning.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

Herr talman! Jag förstår inte riktigt fröken Bergström. Det är ju ganska klart att det yrkande som föreligger gäller praktikanter och andra som inte kommer upp till den stipulerade gränsen. Det som skall utredas är hur många det kan röra sig om, vilka det kan vara och vilka olika sammanhang som kan vara aktuella. Avsikten är att den här gränsen skall tas bort och att den faktiska inkomsten skall vara sjukpenninggrundande — oavsett om man uppnår den magiska siffran 4 500 kr. eller inte. Såsom framgår av vårt yrkande gäller det inte bara praktikanter utan också andra förvärvsarbetande. Man kan naturligtvis hänvisa till arbetsmarknadsutskottets betänkande, till den motion som behandlas där, till sysselsättningsutredningen och till den förhandling mellan parterna som givetvis kan komma till stånd och förbättra praktikanternas situation. Men oavsett vilken lönenivå praktikanterna genom dessa förhandlingar kommer upp till tycker vi att det är angeläget att man ser över frågan om sjukpenninggrundande inkomst. Även om praktikanterna får bättre lön — vilket jag innerligt hoppas; i dag är de verkligen diskriminerade i lönehänseende — kan praktiken vara så kort tid att man inte kommer upp till den avsedda nivån. Det här gäller, som jag nämnde, också andra än praktikanter, t.ex. dem som av ekonomiska eller andra skäl för en kortare tid tvingas avbryta sin utbildning för att förvärvsarbeta och sedan återupptar studierna. De kommer inte heller i fråga för rätt till sjukpenning, om de inte uppnår den magiska gränsen. Det kan alltså finnas skäl att se även på andra än praktikanterna. De som är på det klara med situationen kan redan i dag förfara på ett annat sätt, nämligen uppge att man skall arbeta längre tid än man skall och därigenom beräkningsvis komma över den magiska gränsen. Då erhåller man också sjukpenningrätt för inkomsten. Om man sedan slutar sin anställning innan man uppnått den uppgivna inkomsten och sjukpenning har utbetalats, krävs såvitt jag förstår inte dessa pengar tillbaka. Om man lämnar falsk uppgift om att man skall jobba längre än man tänkt, erhåller man alltså rätt till sjukpenning. Om man däremot inte känner till detta eller inte vill använda sig av detta tillvägagångssätt, får man inte rätt till sjukpenning. Systemet som det nu är kan alltså uppmuntra till att lämna falska uppgifter. Beträffande åldersgränserna vill jag säga att vi inte tycker att det är så krångligt att det skall behöva ta särskilt lång tid att utreda frågan. Utredningen har alltså pågått i ungefär två år. Det skulle naturligtvis vara intressant att få höra om utskottet har någon uppfattning om när utredningen kommer att vara klar med frågan. Hur länge till skall vi behöva vänta? Kan utskottets talesman säga att utredningen på den punkten väntas föreligga inom en mycket snar framtid, kan jag förstå motiveringen. Men är det inte på det viset finns det all anledning att vidhålla det krav vi har ställt.

Herr talman! Herr Franzén frågade när utredningen är färdig. Herr Ringaby, som är ledamot av utredningen, kom just och sade att utredningen i dag inte kan svara på det. Det är tänkbart att man kan få fram vissa saker i förväg. Men det här är ett stort område, där det gäller att samordna en mängd olika bestämmelser. Det är ett arbete som tyvärr kanske kommer att ta litet tid. När det gäller frågan om praktikanterna är det faktiskt så att det yrkande som i kväll lagts på bordet väsentligt skiljer sig från det yrkande som finns i motionen. För att klargöra detta skall jag läsa upp det yrkande som finns i motionen under punkten 2.

Det är ju att beklaga att ni i vpk inte tänkte även på detta när ni skrev motionen. Då skulle utskottet ha haft möjligheter att behandla även den delen. Att nu ta ställning till ett helt annat yrkande än det som ställts från början är inte rimligt. Jag är inte heller övertygad om att man kan komma så långt genom att ändra den här inkomstgränsen, eftersom den ändå måste sägas vara förhållandevis lågt satt. Herr talman! Jag ber på nytt att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är ju utskottets skrivning över vår motion som gör att vi funnit anledning att framställa ett annat yrkande. Jag föreställer mig att det inte är första gången fröken Bergström upplever att det framställs ett annat yrkande än det ursprungliga. Om så är fallet beklagar jag det. Att man inte skulle kunna behandla ett sådant yrkande kan jag inte hålla med om. Jag tycker att det finns skäl att utreda den här frågan i det vidare perspektiv som vi angett i vårt yrkande med anledning av vad utskottet skrivit beträffande motionen. Jag vidhåller alltså yrkandet om bifall till det under överläggningen framställda yrkandet, och jag beklagar att utskottet inte kan lämna någon uppgift om när resultatet av utredningen beträffande åldersgränserna kan föreligga.

Herr talman! När socialförsäkringsutskottet anslagit ett alldeles särskilt betänkande åt att avstyrka herr Wijkmans och min motion, nr 1976/77:679, så är det väl närmast en akt av hövlighet att en av motionärerna kommenterar betänkandet. Vi har i vår motion begärt att ett fullkomligt absurt förhållande skall rättas till, och utskottet har svarat att budgetdepartementet sedan mer än ett år tillbaka funderar på saken och att motionen därför bör avslås. Vad det handlar om kan enklast beskrivas genom ett praktiskt exempel. Budgetministern är inte blott en framstående politiker, han har även ett förflutet inom vetenskapen, eller åtminstone populärvetenskapen. För 15 år sedan utgav han en bok i befolkningsfrågan. Den frågan är ju nu åter mycket aktuell, även om detta inte gått upp för alla. Det skulle kunna tänkas att budgetministern nu ville hjälpa socialministern — för det är ju under honom som nativiteten hör — att forska litet om befolkningsfrågan. Herr Mundebo skulle då kunna söka och — låt oss anta det — få ett anslag från t.ex. Wallenbergsstiftelsen för att anställa ett räknebiträde till hjälp i forskandet. Antag nu att räknebiträdet blir så gripet av arbetsuppgiften att hon förväxlar teori och praktik och själv blir med barn. Då är vi inne i det den här motionen handlar om. Vad händer då? Jo, hon tar graviditetsledigt och budgetministern får ingen hjälp med räknandet. Forskningen går i stöpet. Den lagstadgade graviditetsledighetslönen utgår ur forskningsanslaget, som raskt smälter samman. Men eftersom ingen får forska privat längre i det här landet, i varje fall inte om det är personal inblandad, så har herr Mundebo knutit sin forskning till universitetets förvaltningsapparat. Dit har hans forskningsanslag överlämnats, och därifrån utgår då lönen. Nu är det egentligen försäkringskassan som skall stå för fiolerna, åtminstone till 90 926. Men ingen skall tro att försäkringskassan ersätter herr Mundebos forskningsanslag för utläggen därifrån. Ack nej! Det är så vist ordnat att de pengarna i stället betalas till riksförsäkringsverket och därifrån går in i statskassan. Att herr Mundebos räknebiträde väntade barn ledde alltså till att Wallenbergsstiftelsens pengar genom universitetet och försäkringskassan överfördes till statsverket, men — frånsett barnet - kom man inte befolkningsfrågans mysterier in på livet. Herr Mundebo ger förmodligen inte tappt. Han är inte sådan. Men han har lärt av livet och anställer nästa flicka direkt på anslaget för oförutsedda utgifter, låt oss säga inom socialdepartementet, eftersom det är det vi talar om i dag. Då kan hon få så många barn hon vill, för då går pengarna runt helt och hållet inom statsförvaltningen, och man kan då utan samvetsbetänkligheter skaffa en ny flicka när den första måste ta ledigt. Nu skall det här inte missuppfattas. Jag slår inte speciellt vakt om Wallenbergsstiftelsen, det är inte poängen. Inte heller finner jag det onaturligt att flickor får barn. Poängen är att alla anslag ur frivilliga fonder — Cancerföreningen, Nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar etc. — plundras på samma sätt och att detta givetvis är en mardröm för alla forskare, som tror sig vara i färd med att göra en upptäckt och i stället finner sig finansiera samhällets åtaganden för sjukdom och barnafödsel. Herr talman! Detta är absurt. Och det är också absurt att man skall behöva fundera mer än 24 timmar över detta i budgetdepartementet, där ärendet ligger. Winston Churchill skickade lappar till sina ministrar i krigskabinettet med orden ” Action this day”. Jag vet inte hur Thorbjörn Fälldin gör. Kanske herr Mundebo rent av kan förekomma honom. Herr talman! Jag har lovat en talesman för utskottet att yrka bifall till utskottets hemställan för att bespara honom besväret. Ske alltså! Men jag hoppas på ett så starkt bifall att det hörs ända till kvarteret Cephalus i Gamla stan, där budgetdepartementet håller hus — om nu någon är vaken där vid denna sena timme.

Herr talman! Av två skäl skall jag fatta mig mycket kort. Det första är att lagen om rätt till delpension trädde i kraft den-1 juli 1976 och alltså bara har varit i kraft i drygt nio månader. Utfallet av denna reform har varit gott. Det konstaterade herr Franzén själv alldeles nyss från denna talarstol. Det andra skälet är att en motion av samma innehåll prövades av riksdagen i samband med behandlingen av propositionen 97 år 1975. Därför yrkar jag avslag på motionen 698, yrkandena 2 och 3. I yrkandet 1 i motionen 698 begär man en kartläggning av vilka yrkesgrupper som på grund av tungt och påfrestande arbete samt dålig arbetsmiljö bör åtnjuta en kollektiv pensionering med full pension. Herr Franzén ironiserade litet över utskottets uttalande i den frågan, där utskottet erinrar om att vi upprepade gånger har uttalat att det inte kan anses rimligt att i en allmän pensionslagstiftning prioritera hela yrkesgrupper med den motiveringen att grupperna som helhet har ett särskilt hårt och påfrestande arbete. I det citat som herr Franzén gjorde ur utskottets betänkande glömde han nämna att den uppfattningen delas av specialister inom arbetsmedicin och åldersforskning. Jag yrkar sålunda avslag även på yrkandet nr 1 och bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 24.

Herr talman! Det yrkande som utdelats på bänkarna har en något annorlunda innebörd än det som fru Håvik nu kommenterade. Vi säger där med anledning av utskottets skrivning att det gäller en kartläggning av yrkesgrupper eller delar därav. Det innebär sålunda att vi inte tar generellt hela yrkesgrupper. Om fru Håvik hade läst yrkandet, så skulle hon ha funnit att det står ganska klart utsagt. Vi anser att det bör utredas vilka arbetare som har så tungt och slitsamt eller så riskfyllt och hälsofarligt arbete att det bör berättiga till en lägre pensionsålder. Tror inte utskottet att en skogsarbetare som i hela sitt liv har arbetat i skogsavverkning eller en gruvarbetare som under lång tid har arbetat med ortdrivning eller liknande under jord har gjort bättre skäl för en tidigare pensionering än den som har arbetat inomhus med ett lättsamt och inte ackordsstressat eller prestationskrävande arbete? För min del har jag den uppfattningen att de nämnda grupperna bör ha differentierad rätt till pension. Jag upprepar att våra förslag inte kräver någon generell bedömning för alla nämnda yrkesgrupper utan att man också kan ta hänsyn till delar av desamma. Vi vill att dessa komplex utreds. Det måste ju ändå vara de tunga, skadliga och slitsamma jobben som skall vara grunden för en lägre pensionsålder!
Herr talman! Två år i följd har vänsterpartiet kommunisterna yrkat att man skall bedöma dessa grupper generellt. Herr Franzén kan kanske ursäkta mig, eftersom jag var fullt upptagen med att lyssna på de visdomsord han gav kammarens ledamöter från riksdagens talarstol under tiden som detta yrkande delades ut. Jag kunde därför inte se den glidning som skett från motionstexten till texten i det yrkande som ligger på bordet. Det ändrar emellertid ingenting i sak när det gäller utskottets ställningstagande. Till sist vill jag också slå fast att riksförsäkringsverket fick den förra regeringens uppdrag att följa utfallet av delpensionsförsäkringen. Jag sade tidigare att reformerna varit i kraft i ungefär nio månader, och riksförsäkringsverket har för avsikt att göra en utvärdering av utfallet av delpensionsförsäkringen. Det kommer att ske någon gång i slutet av sommaren. Man gör detta i samråd med den pensionsdelegation som är knuten till riksförsäkringsverket.

Herr talman! Jag kan vid denna sena timme glädja kammarens ledamöter med att jag kommer att fatta mig mycket kort och att jag inte heller kommer att ställa något yrkande. Trots detta finner jag det angeläget att säga några få ord i anslutning till motionen 1976/77:96 av herr Persson i Karlstad m.fl. I motionen begärs ändring av nuvarande regler, så att delpension kan utgå till arbetstagare som utför arbete under sex månaders intervall. Utskottet ställer sig dock avvisande till sådana tankar. Det fasthåller vid den hittills rådande principen att arbetstagaren utför något arbete åtminstone varannan månad. Utskottet anser att full arbetstid under vissa månader med mellanliggande helt lediga perioder i många fall kan tänkas få en effekt rakt motsatt den med delpensionen avsedda. Nu är det inte bara skogsarbetare som skulle ha glädje av en reform av det slag som åsyftas i motionen, dvs. arbete endast under sommarhalvåret. Det finns andra arbetare och tjänstemän som har problem med kärlkramp, hjärtat, allergier o. d. Bl. a. i Värmland har det också omvittnats att flera arbetsledare inte klarar av vinterns påfrestningar, medan de däremot kan göra en fullgod arbetsinsats sommartid. Vissa kan fortsätta att kämpa med sina begynnande svårigheter, medan andra måste sjukskriva sig. De yrkessjukdomar som det är fråga om är av sådan natur att de är besvärligast under den kallaste årstiden. Vid en hälsoundersökning av ca 1000 skogsanställda som åren 1973-1975 utfördes vid Uddeholmsbolaget fann man ett stort antal sjukdomar och skavanker, vilka försvårade och rent av omöjliggjorde tungt kroppsarbete vintertid. Flera av de äldre skogsanställda är emellertid i stånd att utföra arbete sommartid. I stället för sjukskrivning och sjukpension skulle denna kategori av människor med hjälp av delpension kunna minska sin arbetsprestation i lämplig och mjuk takt. En annan betydelsefull faktor i sammanhanget är att det sommartid ofta finns tillgång till lättare arbeten, medan det är sämre under vintern. En möjlighet till delpension vintertid skulle mottas mycket positivt av många. Det vore också en vinst för samhället, om man kunde undvika helpensionering i förtid för vissa och minska kraven på sjukersättningar. Jag tycker att en i och för sig värdefull deltidspensionsreform kunde göras bättre genom att man anpassar den till de verkliga förhållandena på det område som herr Persson i Karlstad har motionerat om. Men då det inte varit möjligt att få något stöd i utskottet, anser jag det inte lönt att ställa något yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Syftet med delpensionsreformen var ju att man ville ge de försäkrade möjlighet till en mjukare övergång från arbete till pension genom en avtrappning av arbetsinsatsen under de sista yrkesverksamma åren. Utskottet har pekat på att motionen 96 inte tillgodoser kravet på denna successiva nedtrappning av arbetsinsatsen. Man menar att det inte blir någon mjuk övergång, om vederbörande i upprepade perioder först skall vara i hårt arbete i sex månader och sedan skall vara pensionerad i sex månader. Vi har hört oss för hos Skogsarbetareförbundet och fått beskedet att man där inte är intresserad av pensionering under de för utsättningarna. Det som herr Hjorth bedömde som en vinst för samhället kanske fackförbundet snarare har sett som en vinst för företaget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är möjligt att man har olika synpunkter på dessa förhållanden, och jag vet att man vill få till stånd en successiv avtrappning av arbetsinsatsen. Jag känner inte till hur man ser på detta från medicinsk synpunkt, men faktum är att många måste begära sjukpension eller låta sjukskriva sig, eftersom de inte kan utföra arbete vintertid. I det läget tycker jag att den delpensionslösning som herr Persson i Karlstad har motionerat om är ett bättre alternativ. Det är tydligen olika uppfattningar om detta inom den fackliga kåren. Jag har fått brev från fackliga tjänstemän i Skogsarbetareförbundet och i Skogstjänstemannaföreningen, där man framhåller fördelen av en reform i den riktning som jag har talat om. Det är möjligt att man inte behöver ändra författningen för att vinna det syfte som jag har talat för. Det kan räcka med att ändra tillämpningen av den, och det får då ske en prövning från fall till fall. Med en något generösare tillämpning än nu tycker jag att mycket skulle vara vunnet. Erfarenheten säger att riksförsäkringsverket varit mycket restriktivt i sin bedömning av ärenden av detta slag. Om fru Håvik och utskottets ledamöter i övrigt kunde medverka till detta, skulle jag vara nöjd med denna debatt.

Herr talman! När det gäller ersättning vid sjukdom utomlands är det en grupp människor som löper en särskild risk att drabbas hårt. Det är sådana kroniskt sjuka som till följd av sin sjukdom har bosatt sig utomlands i ett varmare och bättre klimat för att där få en drägligare tillvaro. Ofta är det äldre personer som lider t.ex. av astma, reumatism eller psoriasis.

Jag har exempel på hur en 14 dagars sjukhusvård för en folkpensionär har betytt vårdkostnader i Frankrike som motsvarar folkpensionen för 3/4 år, och detta var hans enda inkomst. Nu pekar utskottet på att det i vissa fall är möjligt att få sjukvård hemma i Sverige. Det är dock ofta så att det vid akut sjukdomstillstånd inte är möjligt att genom transport hem anlita sjukvården i Sverige. Sjukdomen kan vara av den arten att det med hänsyn till detta inte bör ske någon transport. Utskottet hänvisar i sitt yrkande om avslag på min motion till att förhandlingar pågår med ett antal länder i syfte att åstadkomma konventioner som erbjuder sjukvård i värdlandet. I regel torde det då bli på samma villkor som erbjuds värdlandets medborgare. Om man på grund av sjukdom anser sig böra vistas i ett land med bra klimat men med sämre utvecklat socialförsäkringssystem sitter man ändå ganska illa till. Utskottet menar också att rätt till ersättning från den svenska sjukförsäkringen för sjukvård utomlands skulle kunna leda till missbruk. Själv tror jag att det borde vara möjligt att utan större svårigheter kartlägga och avgränsa den grupp av folkpensionärer och sjukpensionärer som av hälsoskäl bosätter sig utomlands. För denna grupp borde det vara möjligt att tillskapa sådana ersättningsbestämmelser som medger att svensk försäkringskassa kan utge ersättning för akut vård oavsett bostadsort. Nu förutsätter emellertid utskottet att frågan kommer att prövas vidare av den socialpolitiska samordningsutredningen. Jag hoppas då på ett positivt ställningstagande till förmån för den grupp människor jag här har talat om, och jag befinner mig därför i samma situation som herr Biörck i Värmdö nyligen, att jag i dag inte har annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I detta socialförsäkringsutskottets betänkande behandlas bl.a. en motion av herr Josefson och herr Andersson i Nybro. I denna motion vill man ha en utredning angående införande av ett avgiftsfritt belopp i botten av inkomsten vid uttagande av egenavgifter till socialförsäkringarna för egna företagare och fria yrkesutövare. Det är ingen ny fråga för riksdagen. Om jag inte minns fel är detta femte gången sedan 1974 som vi har haft att behandla motioner av samma innehåll som den nu föreliggande. Motionärerna erinrar om att man såväl vid beräkning av den direkta skatten som vid uttag av den allmänna arbetsgivaravgiften för egenföretagare tillämpar systemet med ett avgiftsfritt grundbelopp. Det avgiftsfria beloppet vid uttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften har undan för undan höjts från 10 000 till f.n. 30 000 kr. per år. Motionärerna säger i sin motion att ”egenavgiften för anställda har överflyttats på arbetsgivaren” och vill tydligen därmed antyda att de anställda har blivit speciellt gynnade i förhållande till egenföretagare och fria yrkesutövare. Men så är ju inte förhållandet. Överföringen till arbetsgivaren av socialförsäkringsavgifterna är ju endast ett tekniskt förfarande, som innebär att hänsyn till denna kostnad för arbetsgivaren avräknas vid avtalsförhandlingarna, och är sålunda ingen extra favör för de anställda. Från den 1 januari 1974 skedde en omläggning av folkpensionsavgiften till en socialförsäkringsavgift. Samtidigt slopades det då gällande grundavdraget både för folkpensionsavgiften och för sjukförsäkringen. I samband med uppgörelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet om den ekonomiska politiken för 1976 slopades avgiftstaket som var 7,5 gånger basbeloppet. Socialförsäkringsavgifter utgår därmed på hela lönesumman för både anställda och egenföretagare. Motionärerna anser att ”med hänsyn till den omläggning som skett, med betydligt högre egenavgifter”, och ”att avgift även uttages på kapitalinkomst”, alltså för i rörelsen insatt kapital, vill man ha ett avgiftsfritt grundbelopp för socialförsäkringarna när det gäller egenföretagare och fria yrkesutövare. Ett sådant förfaringssätt som nu har tillstyrkts av utskottets borgerliga majoritet innebär i praktiken att man övervältrar kostnaderna för detta grundskydd på andra försäkrade. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Det måste vara ett rättvisekrav att alla som kommer i åtnjutande av den trygghet som socialförsäkringarna ger också i mån av ekonomisk förmåga är med och betalar för dessa förmåner. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande i detta ärende.

Herr talman! I stor utsträckning finansierar vi i dag våra socialförsäkringar genom arbetsgivaravgifter. I huvudsak beräknas dessa avgifter på den lönesumma som arbetsgivaren betalar ut till de anställda. För egenföretagarna gäller inte denna princip. För dessa utgör såväl arbetsinkomsten som inkomst av kapital som är insatt i företaget den inkomst som egenföretagaren är skyldig att erlägga avgifter för. Detta innebär ett avsteg från principen om att enbart arbetsinkomsten skall vara avgiftspliktig. Man kan naturligtvis fråga sig varför riksdagen valt ett avgiftssystem som slår hårdare mot egenföretagarna än vad det gör mot andra grupper. Förklaringen ligger väl i att det varit svårt att avgöra vad som är arbetsinkomst och vad som är kapitalinkomst i ett egenföretag. Det är väl därför man valt att betrakta hela inkomsten som arbetsinkomst för egenföretagarna. Det har väl heller inte funnits så stor anledning att tidigare reagera mot detta system när avgifterna till socialförsäkringarna varit relativt låga. När avgifterna under senare år ökat kraftigt har det blivit allt orimligare att också ta ut avgifter på den del av egenföretagarnas inkomster som utgör avkastning av kapital i företaget. Ett konkret exempel kan rätt väl belysa hur motiverad en förändring är på den här punkten. Man kan t.ex. utgå från att en egenföretagare satt in 300 000 kr. i sitt företag, vilket inte är någon extremt hög egeninsats. Om man beräknar en ränteavkastning på 8 26 på det insatta kapitalet får vederbörande en kapitalinkomst på 24 000 kr. På denna kapitalinkomst lägger han ca 6 000 kr. i socialoch ATP-avgifter. En löntagare eller en företagare som har ett motsvarande egenkapital i t.ex. bank, aktier eller liknande placering är helt befriad från avgifter på en exakt lika stor kapitalinkomst. Det är dessa orättvisor som herr Josefson och jag vill komma till rätta med genom motionen 1081. Vi har från centerns sida även under tidigare år drivit samma linje men inte lyckats få utskottsmajoriteten med oss. Utskottets majoritet har nu funnit att det finns starka skäl för att närmare analysera frågan om ett avgiftsfritt grundbelopp för egenföretagarnas avgifter till socialförsäkringarna. Vi har inte tagit ställning till hur ett sådant förslag skulle se ut i detalj. Det kan bäst bedömas när man har en klarare bild av hur stora kapitalinsatserna är ute i olika egenföretag. Det är egentligen inte någon ny princip som utskottsmajoriteten förordar. Riksdagen har för något år sedan — i stor enighet — infört ett avgiftsfritt grundbelopp för den allmänna arbetsgivaravgiften som herr Karlsson i Ronneby mycket riktigt pekat på. Det beslutet måste ses som ett första steg från riksdagens sida att avgiftsbelägga endast arbetsinkomster även för egenföretagarna. Jag har därför svårt att förstå den socialdemokratiska reservationen i betänkandet. Där undviker man helt diskussionen om problemet att vissa kapitalinkomster blir avgiftsgrundande. I stället försöker man framställa utskottsmajoritetens förslag som att det skulle gynna egenföretagarna på andra gruppers bekostnad. Det är ett helt felaktigt påstående. Detta visar inte minst det exempel jag tagit. Det är självklart att införs ett avgiftsfritt grundbelopp för egenföretagarna, så får detta belopp inte utgöra underlag för sociala förmåner. Därmed faller även reservanternas andra motiv mot utskottsmajoritetens förslag. Jag skulle ha haft viss förståelse för den socialdemokratiska reservationen, om man förordat ett system där alla kapitalinkomster skulle bli avgiftsbelagda. Väljer man den vägen, så behandlar man alla lika. I så fall skulle det inte finnas anledning att driva linjen om ett avgiftsfritt Däremot vågar jag inte bedöma vilka praktiska och administrativa svårigheter ett sådant förslag skulle innebära. Ur jämlikhetssynpunkt skulle det onekligen ha sina fördelar. Herr talman! Det folk i allmänhet har rätt att kräva är att de politiska socialförsäkringsavbeslut vi tar här i riksdagen vilar på klara principer. Det gör inte det nuvarande systemet för uttag av socialförsäkringsavgifter. Det går rimligtvis inte att gå ut till allmänheten och bli trovärdig när man har ett system där en person tvingas erlägga 6 000 kr. i socialavgifter för sina kapitalinkomster, medan en annan blir befriad från avgifter för kapitalinkomster av exakt samma storlek. Det utskottets majoritet vill åstadkomma i betänkandet nr 26 är en grundlig analys av hur det nuvarande systemet slår för olika egenföretagare. Ett sådant klarläggande kan ge ett bra underlag för ett beslut om rättvisare avgifter till socialförsäkringarna. Med detta ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 26.
Herr talman! Det är riktigt som herr Andersson i Nybro säger, att det är en viss skillnad på kapitalinkomster när det gäller socialförsäkringsavgifter. Om man sätter in ett kapital i en bank eller köper aktier och får utdelning är man befriad från att betala socialförsäkringsavgifter för beloppet, men om man sätter in kapitalet i ett företag får man betala sådana avgifter. Där finns emellertid en verklig skillnad, herr Andersson. Om jag sätter in kapitalet på bank och skulle bli sjuk har jag ändå utdelning från banken — jag lever som rentier. Detsamma gäller för aktierna. Men om jag tar de 300 000 kr. som herr Andersson nämnde, köper mig en lastbil och börjar jobba med den och sedan blir sjuk och lastbilen står stilla — då blir det ingen avkastning, och då måste jag se till att jag har en försäkring som täcker inkomstbortfallet. Om vi antar att jag kör in 60 000 kr. med bilen och sedan, som herr Andersson vill, skulle få ett grundavdrag på 30 000 kr., får jag bara en sjukförsäkring som motsvarar 30 000 kr. i inkomst. Dessutom är det hela kopplat till ATP; det blir alltså lägre ATP i framtiden. Jag tror inte att alla egna företagare är trakterade av ett sådant system som herr Andersson i Nybro här förordar.
Herr talman!

Jag vill mycket kort återge vad skatteutskottets ordförande sade vid det tillfället. Bl. a. sade han att herr Josefsons förslag att en del av företagarinkomsten skall behandlas som kapitalinkomst — han önskade ett avdrag från inkomsten som inte skulle beläggas med arbetsgivaravgifter och sådant — tror jag vi kan bli överens om, ifall man inte sätter gränsen för högt. Jag kan för min del helt instämma i herr Wärnbergs uttalande, och jag tror att om de socialdemokratiska ledamöterna av socialförsäkringsutskottet närmare hade tagit del av den debatten hade de funnit att reservationen var överflödig.
Herr talman! Jag tror att man skall fortsätta och citera herr Wärnberg litet mer. Herr Wärnberg har nämligen hela tiden sagt att man inte heller skall ha några förmåner, om man inte betalar några avgifter. Förmåner och avgifter hör ju samman, och man kan inte samtidigt göra avdrag när det gäller att betala avgifterna och få förmånerna för dem. Det är också vad herr Karlsson i Ronneby just nu har sagt.
Herr talman! På den punkten delar jag helt herr Wärnbergs uppfattning. Det är självklart att inte egenföretagarna skall ha sociala förmåner för det grundavdrag som vi förordar i motionen och i utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Vi har här i landet haft ett system med ATP där vi började med att en tredjedel av inkomsterna inte skulle vara ATP-grundande. Det var just av hänsyn till att man fick erlägga avgifter för kapitalinkomster. Under många, många år kämpade man från företagarhåll för att få bort den diskrimineringen — att inte hela inkomsten var ATP grundande. Nu har man fått det, och nu kämpar man återigen om detta. Det värsta är att jag tror att man vill ha kvar förmånerna men inte betala avgifterna.